Fru talman! Anna-Lena Sörenson har frågat mig om jag avser att regeringen ska frångå den av riksdagen beslutade materielförsörjningsstrategin och hoppa över steg ett om att i första hand vidmakthålla och uppgradera. Anna-Lena Sörenson och jag debatterade torpedfrågan den 8 april i år. Som jag då redogjorde för hemställde Försvarsmakten den 3 december 2009 om att få beställa utveckling av torped 45D som ersättare till torped 45. Avsikten var att påbörja utvecklingen av en ny torped hos nuvarande leverantör. Riksdagen har fastslagit nya principer för materielförsörjning med mindre fokus på nyutveckling, för att på så sätt öka effektiviteten vid anskaffning av nya materielsystem. Försvarsmakten återtog den 8 augusti 2010 sin hemställan om utveckling av torped 45D. I samma ärende hemställde man i stället om att få anskaffa ny lätt torped för att ersätta den som nu används. Regeringen bemyndigade i oktober 2010 Försvarsmakten att få ersätta torped 45 förbehållet riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2011, ett beslut som togs den 8 december samma år. Därmed var alla av riksdag och regering nödvändiga beslut fattade för att en upphandling skulle kunna påbörjas. Som en del i sin beredning av ärendet valde Försvarets materielverk att den 24 januari 2011 hemställa om undantag enligt 15 kap. 22 § lagen om offentlig upphandling. Hemställan omfattar flera materielfrågor kopplade till undervattensområdet, varav ersättning av lätt ubåtsjakttorped är en mindre del. Försvarets materielverk har under 2011 genomfört en marknadsanalys i syfte att undersöka tillgången hos de möjliga leverantörer som kan tillgodose Försvarsmaktens behov gällande ubåtsjakttorped. Materielanskaffningen ska alltid utgå från Försvarsmaktens operativa behov. Inför varje större materielanskaffning sker inom Regeringskansliet en grundlig analys av ärendet. Regeringen avser att följa materielförsörjningsstrategin, så även i detta fall.
Fru talman! Jag får tacka försvarsministern så mycket för svaret. Försvarsministern har i sitt svar redogjort för sin syn på delar av historien kring torped 45. Jag skulle dock uppskatta om försvarsministern valde att svara på min fråga huruvida regeringen väljer att hoppa över steg ett i materielförsörjningsstrategin om att vidmakthålla och uppgradera materiel före nyanskaffning på öppna marknaden. Man håller ju uppenbarligen fast vid beslutet att konkurrensutsätta upphandlingen och försöka köpa från hyllan. Fru talman! Historien om torpeden börjar bli lång och segdragen. Jag har tidigare genom frågor och en interpellation till försvarsministern efterfrågat handling från regeringens sida, eftersom en utdragen process för anskaffning riskerar att leda till förmågeglapp på tiotals år och därmed också äventyra den svenska undervattensförmågan och Försvarsmaktens möjligheter att upprätthålla Sveriges integritet i Östersjön. Därtill kommer risk för kompetensflykt inom svensk försvarsindustri och i förlängningen också stora fördyringar, eftersom inget känt utländskt företag har torpeder på hyllan som passar svenska geografiska förhållanden. Skulle FMV tvingas till ett sådant köp skulle det i sin tur innebära betydligt större systempåverkan än vad som blir fallet med en direktupphandlad svensk torped. Torped 45 är en del i ett mycket komplicerat och omfattande system som innehåller både hårda tekniska komponenter i form av sonarer, lednings och torpedsystem, torpedanpassning, tuber och kommunikationssystem och mjuka komponenter som taktik, regementen, dokumentation, utbildning, erfarenhet, systemsäkerhet och logistik. Tvingas man till nyanskaffning från hyllan påverkas detta komplicerade system i en omfattande grad. Det leder till att Försvarsmaktens operativa behov inte blir tillgodosedda under lång tid och till stora fördyringar i form av ombyggnads och integrationskostnader och förlorad kompetens. Det var just sådana effekter som man ville undvika med den nya materielförsörjningsstrategin. Fru talman! En direktupphandling av svensktillverkad torped är att ses som ett vidmakthållande och en uppgradering av den äldre torped 45. Det skulle spara pengar för de svenska skattebetalarna och, som sagt, ge betydligt mindre systempåverkan på det svenska ubåtsförsvaret. Med en sådan upphandling skulle man också kunna undvika den långa tidsutdräkt som en konkurrensutsättning av torpeden skulle ge. Det vore också helt i linje med regeringens strategi för materielanskaffning. När försvarsministern i sitt svar säger att regeringen avser att följa materielförsörjningsstrategin även i det här fallet nämner han inte vilken del av strategin han avser att följa. Jag ser fram emot att försvarsministern här i kammaren utvecklar detta. Jag vill samtidigt att han passar på att berätta för oss vad den nämnda marknadsanalysen har resulterat i. Och sist men inte minst är vi intresserade av att höra om Försvarets materielverk har fått något svar från de svenska tillverkarna på sin hemställan från den 24 januari om att få göra en direktupphandling av torped 45, och i så fall vad svaret blev.
Fru talman! Då ska jag vara väldigt konkret i mitt svar på interpellationens fråga. Interpellanten frågar om vi ska hoppa över steg ett, att i första hand vidmakthålla och uppgradera. Försvarsmaterielförsörjningsstrategin är en helhet som innehåller olika delmoment, en trappa av åtgärder som man prövar steg för steg. Det som Anna-Lena Sörenson tar upp som ett förslag är prövat. Torped 45 bedöms inte gå att vidmakthålla eller uppgradera, enligt FMV, utan den kräver en nyutveckling. Frågan är alltså prövad och avdömd av Försvarsmakten och FMV. Det som riksdag och regering har sagt, som också har prövat frågan, är att torped 45 ska ersättas. FMV har sedan en tid tillbaka arbetat med detta. Man har gjort en RFI, request for information. Man har inventerat marknaden. Och, och det är svaret på en annan av de frågor som Anna-Lena Sörenson ställde, det finns fler än en leverantör som har visat intresse för att delta i en sådan upphandling. FMV har sedan ett år tillbaka tillsammans med Försvarsmakten möjlighet att genomföra upphandling. Regeringen har beslutat i budgetpropositionen. Riksdagen har sedan i sin tur beslutat om detta i budgetpropositionen. Därmed, som jag redovisade i våras, var de nödvändiga besluten fattade. Därefter kom FMV in med en begäran om att rikta upphandlingen. Men så länge inget annat är meddelat gäller beslut fattade av regering och riksdag. FMV har heller inte varit passivt, utan man har gjort denna RFI. Jag tror att det var det som Anna-Lena Sörenson, om jag uppfattade det rätt, kallade för en marknadsundersökning. Regeringen har agerat proaktivt. Vi fattade ett regeringsbeslut riktat till Försvarsmakten redan innan riksdagen hade behandlat budgetpropositionen, dock givetvis med förbehåll för att Anna-Lena Sörenson och kollegerna i utskott och kammare skulle ställa sig positiva under riksdagsbehandlingen. Beredningen pågår av det konkreta ärende som Anna-Lena Sörenson frågar om. Men FMV:s arbete är alltså inlett. Det har inte funnits någon anledning att avvakta andra besked, utan gällande beslut gäller tills annat meddelas. Jag vill dock påpeka några saker gällande Anna-Lena Sörensons interpellation. Nu handlar det om varför vi inte vidmakthåller och uppgraderar och riktar oss till en särskild leverantör. Förra interpellationen handlade om något annat. Då tyckte Sörenson att vi skulle låta FMV direktupphandla en ny torped från samma leverantör. Det är det som interpellationerna egentligen handlar om, inte materielförsörjningsstrategin, inte torpeder utan om en leverantör. Nu är Anna-Lena Sörenson i den här interpellationen för den nya materielförsörjningsstrategin och försöker använda den för att gå i den riktning som hon själv vill. I den tidigare interpellationen var Anna-Lena Sörenson emot den nya materielförsörjningsstrategin och ville frångå den för att kunna gå i den riktning som hon själv vill göra. Socialdemokraterna är också i sin budgetmotion kritiska till den nya materielförsörjningsstrategin, som Anna-Lena Sörenson nu vill använda för att gå i sin riktning. I praktiken och i verkligheten har Socialdemokraterna varit emot snart sagt varje upphandling av större karaktär i enlighet med den nya materielförsörjningsstrategin, som för övrigt en gång i världen formulerades av Göran Persson sittandes på Harpsund. Vad är det egentligen som gäller, Anna-Lena Sörenson? Är ni för eller är ni emot? Vi försöker tillämpa strategin på ett rationellt sätt, steg för steg. Förra gången påstod Anna-Lena Sörenson gång på gång och byggde sin argumentation på att det skulle ha kommit två hemställanden från FMV. Jag sade redan då att det bara var en. Likväl hängdes argumentationen upp på just detta påstående.
Fru talman! Det är intressant att försvarsministern tar upp vår förra interpellationsdebatt. Jag kom själv att tänka på den när jag läste svaret här, för i den debatten gav försvarsministern mig beskedet att det här var ett högt prioriterat ärende på Försvarsdepartementet. Han tyckte vid det tillfället att jag var väldigt tidigt ute, att jag skyndade på för mycket och hade för bråttom. Nu har det gått elva månader sedan FMV gjorde sin hemställan, och fortfarande får vi beskedet att beredning pågår. Vi undrar naturligtvis vad det här kommer att resultera i. Det vore bra om försvarsministern engagerade sig i själva konsekvenserna av hur materielförsörjningsstrategin tillämpas i det här fallet, för det handlar om risk för stora fördröjningar, kompetensflykt och stor systempåverkan på ubåtsförsvaret. Jag tycker att han borde välkomna engagemanget från Socialdemokraternas sida för att försöka lösa de knutar som tydligen har uppstått på Försvarsdepartementet när det gäller upphandlingen av torped 45.
Fru talman! Ja, det är precis så som Anna-Lena Sörenson säger, att det här är ett väldigt viktigt ärende. Det är högt prioriterat och det är också komplext. Det är på grund av komplexiteten och precis de konsekvenser som jag tycker att Anna-Lena Sörenson på ett bra sätt utvecklade både i den här och i den tidigare interpellationsdebatten som det tar tid att tränga in i alla de olika aspekterna. Jag vill också be kammaren att notera att redan ett par månader efter att FMV:s hemställan kom in till Regeringskansliet stod Anna-Lena Sörenson i denna talarstol och sade att nu är det bråttom. En förväntad beredningstid i ett komplext ärende på ett par månader var för mycket, tyckte Anna-Lena Sörenson då. Jag tycker också att det finns anledning att gå tillbaka till vår tidigare interpellationsdebatt, därför att där utvecklade vi en hel del, Anna-Lena Sörenson, om den svenska kompetensen och varför detta är ett väldigt viktigt svenskt kompetensområde. Anna-Lena Sörenson och jag delar helt synen när det gäller undervattensteknik, Gripenteknologi och ett antal andra områden där vi har en väldigt speciell och högtstående svensk kunskap, vilket inte utesluter att det också finns andra som har kunskap. Vi utvecklade där en del av de delar som är speciella i Sverige, speciella men kanske inte nödvändigtvis helt exklusiva, till exempel placerande förmåga, förmåga i bräckta och grunda vatten, lägre hastigheter som möjliggör bekämpning av mindre mål och trålstyrning av torpeder, vilket ger möjligheter att styra in men också att styra bort om man vill avbryta efter ett felaktigt beslut om avfyrning. Vi pekade tillsammans på ett antal punkter där Sverige har en speciell kompetens. Samtidigt noterade vi att det möjligen kunde ske en viss omriktning i andra länder, därför att vi har tidigare varit väldigt ensamma vad gäller till exempel bräckvattenkompetens, men möjligen finns kompetens på andra områden. Det som har hänt sedan dess är också att FMV har genomfört en RFI, och det har pekats på att det eventuellt finns flera möjliga aktörer som har intresse. Hur frågan slutgiltigt hanteras får vi återkomma till i diskussionen, Anna-Lena Sörenson och jag. Det är jag helt övertygad om. Men det här går ju tillbaka till någonting annat mycket större och viktigare. Det jag tror att Anna-Lena Sörenson och jag kommer att finna samsyn om är att i inriktningspropositionen för försvaret 2009 slogs vikten av att vidmakthålla undervattensförmågan fast. En del av förmågan är den lättare torpeden. Men vi har också gjort en lång rad andra saker som styrker detta, till exempel beslutet om att utveckla och anskaffa nästa generations ubåt, halvtidsmodifiering av Gotland och ett antal andra delbeslut som ingår i en helhet vad gäller undervattensförmågan. Det är uppenbart att torped 45 behöver ersättas. Enligt FMV kan den inte vidmakthållas eftersom torpedens teknologi är så pass föråldrad. De politiska beslut som behövdes togs med regerings och riksdagsbesluten om budgetpropositionen förra året. Därefter har FMV kunnat påbörja upphandlingsarbetet. Jag är helt överens med Anna-Lena Sörenson om vikten av denna fråga. Jag vill dock peka på att få saker är så komplexa och ingår i sådana helheter, ett system av system för att ge oss undervattensförmåga, som detta. Därmed krävs också en noggrann och bred beredning.
Fru talman! Det är synd att försvarsministern gör detta till en definitionsfråga om vidmakthållande eller nyanskaffning. Han beskriver att det är ett komplext system där torpeden ska passa in. Den ska bestycka Visbykorvetter och helikoptrar. Den kompetens som krävs för upprätthållande av service av detta krävs också för att upprätthålla förmågan på de tyngre torpederna som ska bestycka ubåtarna. Detta är riktigt. Därför borde man kanske använda sitt politiska mandat och politiken för att säga att detta är en del av ett system och skulle kunna betraktas som ett vidmakthållande, en uppgradering. Det är intressant med de andra aktörerna i marknadsanalysen - ett ord som försvarsministern själv använde i svaret till mig - och vad det har resulterat i. Om jag är rätt underrättad, vilket jag kanske inte är eftersom det inte är offentliga handlingar, är det företag som varit intresserat italienskt. Förra gången vi prövade italienska torpeder i svenska farvatten slutade det med att de jagade våra egna torpedbåtar. Det ska vi väl inte upprepa, hoppas jag. Jag önskar vidare att försvarsministern inte stirrar sig blind på begreppsfrågor, att han använder sig mindre av juridik och mer av politik och använder sitt politiska inflytande för att lösa upp den prestige som tydligen har gått i dessa frågor och att han ser mindre till ideologi och blir mer pragmatisk för Försvarsmaktens skull.
Fru talman! Det är klart att politiken i någon mening kommer att vara delaktig i detta, för vi har en framställan från FMV som måste besvaras. Jag vill dock inte politisera militär förmåga. Jag vill använda fackkunskap för att bedöma vilket alternativ som är bäst för Försvarsmakten och vilket alternativ som ger mest försvar för pengarna och därmed ytterst för försvarsförmågan. Om man hoppar över dessa led och börjar med att göra politiska bedömningar av saker som politiken uppriktigt sagt inte alltid är bäst på att bedöma skapar man en irrationell materielförsörjning. Jag har gott förtroende för svensk försvarsindustris konkurrenskraft. Det ser vi exempel på hela tiden, senast med Gripen och Schweiz. Man klarar sig mycket väl på egna meriter, inte minst för att man i flera olika delmängder har en väldigt speciell förmåga - något jag tror Anna-Lena Sörenson och jag är överens om. Detta visar sig vid en rationell prövning, och jag tror inte att man ska hoppa över den. Jag uppskattar våra debatter. Samtidigt upplever jag att de ändrar sig lite grann hela tiden. I våras var Sörensons budskap att regeringen borde frångå materielförsörjningsstrategin för att välja nuvarande leverantör. Den här gången är Sörensons budskap att problemet är att regeringen inte håller sig till samma strategi. Det är ett exempel på en sådan politisering som jag inte tycker är helt rationell. Först bereder man ärenden färdigt. Sedan fattar man ett politiskt beslut om det behövs. I detta fall gäller det specifikt en del där FMV har ställt frågan om att frångå konkurrensupphandlingen i detta, men annars måste man låta rationaliteten och professionens utvärdering av olika möjligheter vara det som styr. Jag har fortsatt ett mycket gott förtroende för svensk försvarsindustris förmåga att klara sig på de egna meriterna och den speciella kunskap som man har.